Herr talman! Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vad jag och regeringen tänker göra för att ytterligare utveckla serverhallsetableringarna i Luleåregionen för att stärka Sveriges ställning på det digitala området samt om jag är beredd att utforma ett strategiskt branschprogram för den digitala eran. Låt mig börja med att instämma i Fredrik Lundh Sammelis åsikt att investeringar i datacenter i norra Sverige är mycket viktiga. Det visar att Sverige är ett attraktivt land att investera i och att vi har många konkurrensfördelar som till exempel gynnsamt klimat, stabila regelverk, hög kompetens och god tillgång på trygg och grön energi. Etableringen av datacenter ger nya arbetstillfällen, både inom byggsektorn och med efterföljande drift, men kan även ge möjlighet till spridningseffekter genom samverkan med universitet och högskolor. Arbetet med att stärka näringslivsklimat och entreprenörskap står högt på regeringens agenda. Sedan 2006 har en rad insatser genomförts för att öka intresset för att starta och driva företag men också för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling i befintliga företag. Regeringens aktiva politik har bland annat bidragit till att Facebooks serverhallsetablering hamnat i norra Sverige. År 2011 valde företaget att etablera en första serverhall i Luleå, och regeringen beviljade ett regionalt investeringsstöd på totalt högst 103 miljoner kronor. Facebook presenterade i mars i år att bolaget väljer att investera i en andra anläggning i Luleå. För den andra anläggningen har Tillväxtverket beviljat ett regionalt investeringsstöd. Som skäl till detta är bland annat att Facebooketableringen bedöms som strategiskt viktig för att marknadsföra regionen och Sverige för ytterligare investeringar. Det är glädjande att regeringens stöd till etableringen leder till det vi ville, det vill säga en god utveckling i Luleå och Norrbotten. Den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Norrbotten finns i den egna regionen. Därför ligger också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna i länet, och regeringen tillför årligen resurser för att utveckla insatser inom till exempel näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Dessutom kommer resurser från EU att tillföras regionen inom ramen för framtida regionala strukturfondsprogram 2014-2020. Förberedelserna för dessa program pågår för fullt, och programmen beräknas vara i gång under 2014. Även om regeringen gör mycket redan i dag är det viktigt att fortsätta utveckla insatser för att stödja växande företag och nyetableringar. Beslut om nya etableringar ligger hos de enskilda företagen. Det är genom fler och växande företag som vi säkrar tillväxt, sysselsättning och välfärd. Därför kommer regeringen att fortsätta att arbeta för att bland annat fler etableringar av datacenter ska komma till stånd, främst genom att skapa goda ramvillkor och genom aktivt investeringsfrämjande. Regeringen har också förstärkt landsbygdsprogrammet inom områdena bredbandsutbyggnad och stöd till lokal service. De första 400 miljonerna skjuts till redan i år genom en satsning i vårändringsbudgeten. Totalt satsas nu 3,25 miljarder kronor på bredband under perioden 2014-2020, vilket är en fördubbling jämfört med förra programperioden, då knappt 1,6 miljarder kronor satsades. Tillgång till effektivt bredband ska vara en självklarhet också på landsbygden. Att genom dessa satsningar skapa förutsättningar för jobb, tillväxt, företagande och service i hela landet är avgörande för att minska arbetslösheten. Vi behöver fler jobb i Sorsele såväl som i Solna. Fredrik Lundh Sammeli efterfrågar vidare ett strategiskt branschprogram för den digitala eran. Regeringen presenterade i oktober 2011 It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige . Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger, och för att lyckas med det behöver alla hjälpas åt genom att ha ett gemensamt mål och en riktning för hur Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den digitala agendan ger en tydlig inriktning för Sveriges mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Agendan genomförs nu genom en rad olika åtgärder i samverkan mellan offentlig sektor, företag, universitet och forskningsinstitutioner. Det som Fredrik Lundh Sammeli efterfrågar i form av ett specifikt branschprogram genomför regeringen alltså redan inom ramen för ett betydligt bredare och mer långsiktigt arbetssätt, öppet för lokal och regional delaktighet.

Herr talman! Jag får tacka näringsministern för svaret på interpellationen. Facebooks serverhallsetablering i luleregionen är inte bara fråga om en datahall utan är starten på en digital industriera. Det är ingen slump att serverhallarna hamnade just i luleregionen. Det är två viktiga delar att ta med sig i diskussionen när det handlar om hur Sverige ska inta en ledande position i fråga om datacenter. Utifrån svaret ministern gav och hyllningarna av regeringens politik som orsak till etableringen kan vi nog ha en helt egen debatt om det ämnet. Det är ärligare att säga att det är lokala och regionala driftiga människor som lyckats med det som många har drömt om - kanske mitt ibland dem en enskild elektriker som kunde lämna de svar som Facebook frågade efter. Låt oss lämna den diskussionen eftersom den inte för saken framåt. Nu har Facebook byggt sin första anläggning. Man har fattat beslut om en andra. Bara några mil därifrån bygger ett helt annat företag ett till datacenter. Vi ser att investeringarna i datacenter växer kraftigt över världen. Redan nu väntas flera stora möjliga etableringar i regionen i kölvattnet efter Facebooketableringen. Samtidigt öppnas mängder med möjligheter kopplade till en ny digital era i ett land som Sverige. Det handlar om utbildning, forskning, entreprenörskap, näringslivsutveckling och innovationer som en naturlig del av den nya industri som växer fram. Det är början på en helt ny industriera, en helt ny basnäring för hela regionen. Nu handlar det om att Sverige som land investerar för framtiden och för jobben. Jag menar att det är hög tid att utveckla ett strategiskt branschprogram just kopplat till det vi ser på det digitala området, det vill säga att stimulera en behovsinriktad forskningsverksamhet, att säkerställa nödvändig infrastruktur och kvalificerad arbetskraft. Jag är inte orolig när det handlar om min egen region. I luleregionen har man redan jobbat fram en lokal strategi för hur man ska skapa världens ledande teknikregion när det handlar om klimatsmarta och effektiva datacenter. Jag vill med den här debatten sätta fokus på Sveriges möjligheter. Hur kan vi som land ta vara på den etablering som har skett, och hur kan vi vara med och tävla när över 200 datacenter bedöms etableras under de kommande åren i Europa? Vilken roll ska Sverige ha på området? Vad kommer regeringen att göra för att stärka Sveriges ställning på området i konkurrens med andra länder över hela världen? Hur många av dessa datacenter skulle rimligtvis kunna hamna i Sverige, tror ministern? Jag lyfter fram strategiska branschprogram utifrån verkligheten och behov av samverkan. En triple helix-modell har varit framgångsrik, det vill säga en tydlig samverkan och plan för hur vi stärker konkurrenskraften i en strategisk framtidsbransch. Vinnova har gjort utvärderingar av tidigare strategiska branschprogram. Då blir bilden tydlig. Programmen har haft stor betydelse för företagen, för affärerna, för industrin runt omkring. Det blir en kraft när man verkligen pekar ut en bransch.
Herr talman! Datacenter är något som knappt diskuterades för tio tolv år sedan, men de har exploderat i antal under de senaste tre fyra åren. Satsningarna som Facebook och KNC Miner har gjort i Norrbotten är bra och kommer att följas av många fler. En stor del av etableringarna kommer nog att ske i norra Sverige, kopplat just till kyla och till att det finns gott om el. Det ska vi vara glada för. Låt oss titta på de satsningar som nu genomförs framöver. Det är kraftfulla satsningar på det nationella stamnätet mellan norra Sverige och södra Sverige. Det är nya förbindelser från Sverige till Finland över Kalix. Det investeras i nya transformatorstationer i Porjus. Regeringen satsar mer på bredband, till och med fördubblar bredbandssatsningarna. Det är mycket bra. Området har kylan, infrastrukturen och närheten till en flygplats, som stora internationella aktörer kräver. Det finns en viss undervegetation av småföretag som kan vara service providers till anläggningarna. Det är mycket bra. Vi kan göra mycket mer. Fredrik Lundh Sammeli föreslår ett branschprogram. Vi behöver ett bredare näringsliv, framför allt i Norrbotten, men jag är inte så säker på att ett branschprogram är lösningen. Ett branschprogram ger ett top-down-perspektiv. Vi behöver mer av ett bottom-up-perspektiv. Om vi tittar på företagsklimatet i alla 14 kommuner i Norrbotten finns inte en enda kommun bland de bästa 25 procenten. Den bästa kommunen ligger på plats 80. Vi kan bättre, men då måste vi satsa på ett företagsklimat där man tillåts att pröva, man tillåts att lyckas och man tillåts att misslyckas. Man måste lära sig av misslyckandena. Jag tror att det är mycket sådant som måste ske. Jag ser gärna att Fredrik Lundh Sammeli och jag gör någonting för att förbättra klimatet där hemma. Både din kommun, Fredrik Lundh Sammeli, och min kommun har stor potential att få ett bättre näringslivsklimat. Bland saker som har skett och som kommer att gynna etableringen är justeringen av bolagsskatten och att vi har konkurrenskraftiga energipriser, dels på grund av energiöverskottet, dels på grund av satsningarna på vindkraft i Markbygdenområdet. Jag tror att farhågan är nog höjda energipriser, flygskatter med tanke på att specialister ska komma på plats och, som jag tidigare, även höga marginalskatter på arbete för den specialiserade arbetskraft som de här företagen och underleverantörerna attraherar.
Herr talman! Jag är väldigt glad och stolt över att Facebook har valt att etablera sig just i Sverige. Företaget utvärderade ett flertal olika platser i världen men valde att etablera sig i norra Sverige. Själva etableringen visar att vi har goda och konkurrenskraftiga förutsättningar, Luleå som kommun, Norrbotten som län och Sverige som land. I det här fallet har fördelaktiga energipriser, ett kallt klimat, en robust infrastruktur, tillgång till förnybar energiproduktion och god kompetens bland arbetskraften lyfts fram av Facebook vid etableringen. Man har också nämnt närheten till Luleå tekniska universitet och den kompetens som finns inom forskning på just it. Jag är som sagt väldigt glad över att man valde att etablera företaget i norra Sverige. Vi kunde genom regionala investeringsstöd stödja företagets etablering här. Till syvende och sist är det inte bara regeringens insatser som har spelat stor roll, utan även lokala eldsjälar, Business Sweden och regionala företrädare har under flera år arbetat med detta. Det började med det EU-finansierade projektet Invest in Luleå &amp; Piteå, som lade grunden till investeringen genom att man arbetade aktivt för att marknadsföra regionen som en internationellt attraktiv plats för etableringar. Här har man arbetat med att paketera affärsmöjligheter och samarbetat med Business Sweden och med andra regioner i landet. Tillsammans har man kunnat marknadsföra Sverige som ett paket. Det här projektet startade 2008, och många av eldsjälarna, lokalt och regionalt, har varit väldigt aktiva. Man beviljades drygt 7 miljoner kronor ur Socialfonden för att jobba med detta. Business Sweden har på regeringens uppdrag i detta projektarbete stöttat Luleå kommun med att förbereda och presentera orten som en viktig investeringsort. Jag vill inte alls säga att det bara är regeringens förtjänst, utan det är framför allt lokala och regionala eldsjälar som har jobbat under en lång tid med detta. Våra investeringsstöd men framför allt vårt gynnsamma näringslivsklimat i Sverige, vårt kalla klimat, vår robusta infrastruktur och vår tradition av samverkan med universitet och högskola har spelat en väldigt viktig roll för att man valde just Sverige. Vi i regeringen bejakar den digitala eran, och det är därför som vi för ett antal år sedan presenterade den digitala agendan, som är vårt svar på strategiskt branschprogram, som Fredrik Lundh Sammeli lyfte upp. Vi genomför detta inom den digitala agendan, som är en sammanhållen strategi för att statens resurser ska kunna användas på ett bättre sätt. Precis som interpellanten tar upp finns det nu regionala digitala agendor runt om i landet. Alla Sveriges län tar fram regionala digitala agendor, och det görs i samverkan, vilket Socialdemokraterna borde bejaka, mellan länsstyrelse, landsting och kommunala samverkansorgan för att få agendor som passar varje läns förutsättningar. Redan i dag har ett antal län färdiga och antagna agendor. Prognosen är att nästan alla kommer att ha färdiga agendor 2014. Norrbotten har nyligen antagit sin digitala agenda, som lyfter upp en mängd olika åtgärder, bland annat en it-strategi för skolan men också hur man ska arbeta med universitet på orten. Vi gör en hel del. Sverige är i dag ett av världens ledande it-länder, både sett till hur många som arbetar inom it-sektorn och sett till it-användningen hos våra medborgare, men nu ser vi även dataserverhallar etableras. Den i Luleå är den första utanför USA från Facebook, och jag är glad att man valde Sverige.

Herr talman! Det finns ett stort värde i att samla alla goda krafter - politiker, företag, universitet, fackförbund med flera - i en strategisk samverkan på det här området men också på andra centrala delar av näringslivet. Jag tror att det är viktigt att jobba vidare med de digitala agendorna och att specifikt utarbeta strategier för hur vi ska kunna bli ledande inom branschen för klimatsmarta och effektiva datacenter. En stor potential i kölvattnet av etableringen av datacenterbranschen är utvecklingen av ny teknik och tjänster ovanpå den här infrastrukturen, exempelvis baserat på big data, dataanalys, slutanvändarapplikationer och inte minst datasäkerhet. Det kan bli basen för en expanderande och vidareutvecklad del av IKT-branschen i såväl luleregionen som landet i stort. Förutsättningarna för klimatsmarta datacenter finns. Potentialen har vi, och samverkan kan föras till toppositioner. Men det behövs också konkurrenskraftiga villkor. Därför vill jag i debatten lyfta frågan om energiskatt, för den har definitivt betydelse i den stenhårda konkurrensen på den internationella marknaden. Till exempel lockar Finland med lägre energiskatt för datahallar. Det är en faktor som inte ska underskattas. Enligt en artikel i Ny Teknik kräver Facebookanläggningen i Luleå hela 120 megawatt, vilket är mer än SSAB:s stålverk i samma stad och mer än hela Västerås stad. Det är minst sagt en elintensiv verksamhet. Elektriciteten och energiskatten är en betydande del av företagens omkostnader. Jag tycker därför att det finns starka skäl för att datahallar beskattas som annan energikrävande industri i Sverige. I dag är det en stor olikhet i beskattningen. Energiskatten för datacenter är i dag 56 gånger högre än för den tillverkande industrin. Datacenter betalar som datahall 29 öre per kilowattimme, medan man betalar 0,5 öre per kilowattimme inom tillverkande industri. Det är inte oväsentligt när datajättar ska göra sina ekonomiska kalkyler. Skillnaden i energiskatt kan bli det som fäller avgörandet var man etablerar de kommande hallarna, i Sverige eller i Finland. I Danmark har regeringen sänkt energiskatten för hela industrin med några undantag till 0,5 öre per kilowattimme, som är den lägsta tillåtna nivån i EU. Den finska regeringen har valt att agera ganska kraftfullt genom att lägga fram förslag om att likställa energiskatten för den digitala tjänsteindustrin med skatten för den traditionella tillverkningsindustrin. Om det finska förslaget blir verklighet innebär det att man där kommer att ha en energiskatt på 8 öre, i luleregionen 19 öre och 29 öre i resten av landet. Då kan man lätt se att det handlar om mängder med pengar för de enskilda företagen och om att titta på villkoren. I och med att många företag är i startgroparna och är på väg att fatta beslut om etablering behöver frågan lyftas av regeringen. Vi måste ge en tydlig signal till marknaden om vad Sverige har att erbjuda. Min fråga är därför om ministern tänker verka för att regeringen ska lämna förslag om konkurrensneutrala villkor när det gäller energiskatt för elintensiv industri.
Herr talman! Till att börja med kan jag konstatera att vi i Sverige är konkurrenskraftiga jämfört med många andra länder. När Facebook väljer att lägga sin första datahall utanför USA:s gränser väljer man just Sverige och Luleå. Som norrbottning och Luleåbo borde Fredrik Lundh Sammeli vara väldigt stolt över det och inte måla fan på väggen. Han borde i stället glädja sig åt att man har ett konkurrenskraftigt näringsliv i norra delen av Sverige som gör denna viktiga investering möjlig. Nu har också Facebook bara för några veckor sedan meddelat att man kommer att bygga sin andra serverhall i Sverige. Oavsett energiskatten väljer man att se att Sverige har många andra konkurrensfördelar, bland annat samverkan med universitet och högskolor, kompetent arbetskraft, kallt klimat, låga energipriser - för att bara ta några exempel. Vi har ju sett betydelsen av digitaliseringen under en lång tid. Av den anledningen har regeringen arbetat med digitaliseringens möjligheter, både genom att bygga ut bredband och genom att få in digitaliseringen i såväl offentlig sektor som näringsliv. Det är bakgrunden till att vi sedan ett antal år tillbaka har en nationell digital agenda som också har blivit regionala digitala agendor, bland annat i Norrbotten. Regeringen och Socialdemokraterna har lite olika syn. Vi tror inte på specifika branschprogram. Det låser in investeringar i vissa branscher. Vi tror snarare på innovation och samverkan. Med en korsbefruktning mellan olika verksamheter kan man nå nya innovationer, nya produkter och tjänster. Av den anledningen lanserade jag för ett och ett halvt år sedan strategiska innovationsområden i den nya forsknings och innovationspropositionen. Det är många miljoner som nu framöver inte ska gå till branschprogram utan till strategiska innovationsområden som växer underifrån. Staten pekar inte ut framtidsbranscherna, utan de växer underifrån där olika aktörer - såväl näringsliv som akademi - har möjlighet att ansöka om medel för att jobba med forskning och innovationer på sitt sätt. Det tror jag är en mer modern forsknings och innovationspolitik än specifika branschprogram. Energiskattefrågan är någonting som hanteras på Finansdepartementet. Jag har träffat representanter för Facebook och för andra företag inom den här branschen ett flertal gånger och redogjort för hur regeringen ser på den här frågan. Vi tycker att det är viktigt med lika konkurrensvillkor i Norden. Vi följer också hur Danmark och Finland arbetar med frågan. Det ska bli väldigt intressant att se om Socialdemokraterna har med frågan om energiskatt i sin vårbudget som presenteras om några veckor, om det bara är ett spel för gallerierna och argument i debatten eller om man verkligen tror på sin egen politik. I så fall borde en sänkning finnas med som skarpt förslag när Magdalena Andersson och Stefan Löfven presenterar sin vårbudget.

Herr talman! Som alla förstår är Norden högintressant när det handlar om etableringen av kommande datacenter. Det finns många företag som står beredda att fatta beslut under de kommande åren. Då kommer det att finnas möjligheter som vi behöver fånga. Sverige borde nog ha ett högre tempo när det handlar om datacenter och de etableringar som kan bli aktuella. Vi är vinnare utifrån yttre faktorer, och det har vi varit inne på i debatten. Vi rankas som världens tredje och Nordens främsta land när det handlar om säkra platser. Vårt klimat är en fördel i dessa perspektiv. Vi har en bra infrastruktur. Vi har driftsäkra elnät och världens mest utbyggda fiberbaserade kommunikationsnät. Vi kan erbjuda kvalificerad arbetskraft, och kunskapsintensiva jobb som skapas av dessa satsningar är någonting som vi behöver. Jag är stolt, det behöver näringsministern inte tveka på. Jag är stolt som socialdemokrat att se det Sverige som vi har byggt. Jag är glad över den etablering som sker i min hemmaregion. Men jag ser också att Sverige som land har mycket att vinna på att fånga tillfället att vara tydlig, att säkerställa att vi är det land med en växande framtidsbransch där datacenter etableras. Man bedömer att 200 datacenter ska byggas under de kommande åren fram till 2020. Därför tycker jag att det är viktigt att vi har en regering som har en tydlig agenda och ett tydligt mål, att Sverige ska bli det land där man bygger de klimatsmarta och de mest effektiva datacentren, som också skapar jobb och tillväxt i framtiden.
Herr talman! Sverige ska vara en ledande tekniknation och en ledande industrination, men också ett land där tjänstesektorn kan utvecklas starkt framöver. Jag vill se många fler snabbväxande gasellföretag inom olika sektorer. Jag vill se fler internationella datacenter som etableras. Alla sektorer är viktiga för att skapa jobb och tillväxt i landets olika delar. Av den anledningen är goda ramvillkor viktiga. Därför kommer vi att slåss hårt under de kommande månaderna för att inte höja skatter, att inte försvåra för finansiering i olika delar av landet samt att inte införa skatter på olika former av infrastruktur såsom lastbilar, flyg och liknande. Det är viktigt med goda ramvillkor, bra infrastruktur och konkurrensneutralitet, inte bara mellan de nordiska länderna undan också mellan de europeiska länderna. Möjligheterna till handel för att stärka jobb och företagande i alla sektorer är också viktiga. Jag är glad att under mina två och ett halvt år som näringsminister har båda serverhallarna byggts av Facebook i Luleå med hjälp av lokala och regionala eldsjälar som har arbetat intensivt med att stärka Luleå som investeringsort. Man har också haft hjälp av de investeringsstöd som regeringen och också Tillväxtverket har fattat beslut om. Det gör vi för att vi tror på att jobb och tillväxt ska skapas, inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö utan också på orter som ligger utanför storstadsområdena. Jag är väldigt glad över att den här debatten kom till stånd. För mig är det viktigt att bygga vidare på den digitala eran, för det innebär många möjligheter till framtidens företagande och framtidens jobb.